Herr talman! Fru Kristensson vet att jag helt delar uppfattningen om de enskilda studieresorna. Då frågan om anslag för det ändamålet första gången var uppe här i kammaren, tillhörde jag dem som ställde sig synnerligen kritiska till det nya anslaget. Bestämmelserna i fråga om anslaget blev bättre utformade året därpå, sedan talmanskonferensen hade dragit upp vissa riktlinjer, och då framförde jag en något mildare kritik. Jag tycker emellertid att det fortfarande finns alla skäl att hålla ögonen på detta och vara restriktiv. Det bör man kunna vara utan att fru Eriksson i Stockholm behöver gå upp i varv i känsloläge så kolossalt. Däremot kan jag vad beträffar den interparlamentariska gruppen för ovanlighetens skull inte vara helt ense med fru Kristensson. Jag delar förste vice talmannens uppfattning att effekten av gruppens 75-åriga verksamhet kanske inte har varit så påtaglig. Det kan ju ha sina rutiga skäl och randiga orsaker. Vid årsmötet i år lämnades emellertid en mycket utförlig redogörelse för vad som hade förekommit vid det senaste rådsmötet, och man ägnade en ingående debatt åt vad som skall hända vid unionens möte i Moskva. Jag tror att det just nu vore mycket olyckligt, om det skulle kunna uppfattas som om det svenska parlamentet ställde sig restriktivt till den interparlamentariska unionens verksamhet. Det är nämligen såvitt jag vet så — förste vice talmannen kanske kan dementera eller bekräfta det — att vi i samband med 75-årsjubileet för första gången får hit unionens generalsekreterare, varvid det blir en samordning med de övriga nordiska länderna med avseende på besöket; om jag inte minns fel har generalsekreteraren att besöka ett 60-tal medlemsländer.

Jag tror att det inte minst i detta sammanhang är angeläget att understryka, att det från utrikespolitiska synpunkter vore mycket olyckligt, om det uppstod en sådan snedbelastning inom den interparlamentariska unionen, att där skapades en plattform för en annan politik än den demokratiska politik som Sveriges riksdag bekänner sig till. Inte minst med tanke härpå är det mycket viktigt att de västliga och demokratiska staterna utvecklar en betydligt större aktivitet än hittills.

Herr talman! Jag har ett behov av att uttala mitt missnöje med utskottets samtliga ledamöter så här i vårsessionens elfte timme för deras kallsinnighet gentemot motionerna I: 225 och II: 228, vilka båda behandlar de ensamståendes skatteproblem. Av utskottets 20 ledamöter har det inte funnits ett enda lejon som vågat upphäva ens ett symboliskt rytande i denna fråga. Man har ägnat sig åt den bekväma filosofin att allt är bra som det är. Denna filosofi innebär att ensamstående skall ha stor skatteförmåga och gifta en mindre skattekraft utan att hänsyn tas till de ensammas personliga situation som kan variera högst betydligt. Jag träffade häromdagen en man, som blivit änkling och som då gjorde den upptäckten att hans levnadskostnader steg samtidigt som skatten väsentligt skärptes. Ensamstående får inte generellt bli de som skall betala den service som en hustru ger i en familj. Barnfamiljer är en helt annan sak. Där går också generaliseringstänkandet igen: samma skatt för familjer utan barn som för barnrikefamiljer. Nu hoppas jag bara att finansministern, som lovat en ny skattepolitik till 1968, skall tänka på den här saken under den sommar som börjat så vackert. Ensamheten är inget kriterium på stor skattekraft, äktenskapet som sådant inget kriterium på låg skatteförmåga. Jag önskar finansminister Sträng en välbehövlig och stärkande semester och hoppas att denna semester måtte ge honom kraft till ett nytänkande, till en beslutsamhet att skapa ett skattesystem med mer flexibilitet, mindre schabloner och större hänsyn till de ensamståendes problem. Jag har inget yrkande.
Herr talman! Denna fråga diskuterade vi mycket ingående under måndagens debatt. Jag vill bara i all korthet säga till herr Ringaby, att det finns en möjlighet för honom att i dag tillfredsställa sina önskningar om skattesänkningar för ensamstående. Det kan han göra genom att rösta för reservationen I, som framburits av högerpartiets ledamöter i bevillningsutskottet. Den inrymmer nämligen förslag om en sänkning av skatterna såväl för familjer som för ensamstående. Om det kan skapas utrymme för skattesänkning, skall man naturligtvis också se till att det blir en skattesänkning för de ensamstående lika väl som för familjerna. Jag ber med dessa ord, herr talman,

Herr talman! Herr Ringaby försökte utnämna sig till profet för de ensamstående, en ropandes röst i öknen. Det blev något av en antiklimax när han slutade sitt anförande utan att framställa något som helst yrkande i frågan.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

Riksdagens höstsession kommer att taga sin början tisdagen den 17 oktober kl. 11.00. Kallelse kommer att ske på sedvanligt sätt genom annonsering och tillkännagivande i radio. Ärade kammarledamöter! Kammarens sammanträdestid under denna vårsession har varit längre än något tidigare år. Ökningen i det sammanlagda antalet plenitimmar jämfört med närmast föregående år är visserligen inte så betydande — 27 timmar eller omkring 10 procent — men fördelningen på månader har undergått en mycket ogynnsam förändring. Vårsessionen 1966 kunde avslutas utan den press som brukat prägla maj månad. I år har antalet plenitimmar i maj — trots att behandlingen av väsentligt flera ärenden än tidigare uppskjutits till hösten — varit större än någonsin och mer än 50 procent högre än 1966. Detta förhållande är så mycket mer nedslående som riksdagen i år haft tillgång till den nya personalorganisationen med fasta tjänster och anledning alltså funnits att förvänta, att de vid sessionens början uppgjorda planerna för riksdagsarbetet skulle ha kunnat följas bättre än förr och att arbetsbelastningen därigenom skulle ha blivit ganska jämn. Orsaken till denna utveckling är utan tvekan främst att ett stort antal betydelsefulla och omfångsrika propositioner avlämnades mycket sent, vilket fått till följd att en del utskott fått en orimligt stor arbetsbörda under sessionens slutskede. Att riksdagens arbete trots detta kunnat slutföras inom föreskriven tid måste tillskrivas ett intensivt och förtjänstfullt arbete från utskottens sida, och jag uttalar mitt varma tack härför till utskotten, deras presidier och tjänstemän. Samtidigt vill jag ånyo framhålla nödvändigheten av att propositionerna avlämnas tidigare och med en jämnare fördelning över hela propositionstiden. Interpellationsoch frågeinstituten har under denna vårsession utnyttjats i betydligt större utsträckning än någon gång tidigare. Antalet framställda interpellationer uppgick i år till 109 mot 75 under vårsessionen 1966. För de enkla frågorna var motsvarande siffror 167 och 114. Ökningen uppgår sålunda i båda fallen till i det allra närmaste 50 procent. Det är framför allt till cheferna för social-, kommunikationsoch finansdepartementen som spörsmål riktats. Uppenbart är att arbetet med interpellationsoch frågesvaren i många fall förorsakat förseningar i propositionsarbetet. Jag är av den uppfattningen, att möjligheterna att framställa spörsmål till regeringens ledamöter är av mycket stort värde och inte får på något sätt inskränkas, men jag anser mig ändå böra framhålla, att en något större återhållsamhet vid utnyttjandet av dessa möjligheter stundom torde ha varit ägnad att öka värdet av och intresset för interpellationsoch frågeinstituten. En strävan bör i fortsättningen liksom hittills vara att debatterna i anslutning till besvarandet av spörsmål i största möjliga utsträckning förlägges till andra sammanträden än arbetsplena. Speciellt bör tisdagarna utnyttjas för ändamålet i högre grad än fallet varit i år. Ett önskemål är också att kammarens ledamöter då så är möjligt underrättas om tidpunkten för svarens avlämnande tidigare än för närvarande i allmänhet sker. Jag tackar herrar vice talmän och kammarens ledamöter för ett gott samarbete. Till vår sekreterare och övriga tjänstemän riktar jag ett tack för plikttroget arbete och aldrig sviktande hjälpsamhet. Vi har under de senaste veckorna på nytt fått uppleva hur hastigt den världspolitiska situationen kan förändras på ett hotande sätt. Det är min förhoppning att den tid av vila från riksdagsarbetet, som nu ligger framför oss, inte skall förmörkas av ökande spänning och oro utan kunna skänka avkoppling och vederkvickelse, så att vi kan mötas med nya friska krafter till höstens arbete. Med dessa ord förklarar jag 1967 års vårsession avslutad.